Fru talman! Jag tycker också att det är värdefullt att den här diskussionen kommer till stånd. Och jag vill tacka Ingela Mårtensson för hennes interpellation, för den ger mig tillfälle att undanröja en oklarhet som kan ha skapats. Det är alldeles klart att den svenska politiken att verka för ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov ligger fast. Det är min bestämda åsikt, och det är så jag kommer att instruera dem som verkar med dessa frågor för vår räkning. Jag tror också att det är en mycket viktig fråga när det gäller att så att säga förstärka tabun runt kärnvapnen och användandet av dem. Det är naturligtvis en mycket viktig fråga ur miljö och hälsosynpunkt. Det är en angelägen fråga för människor som lever mycket nära oss, och det är en angelägen fråga för oss själva, eftersom provsprängningar har förekommit också i Sveriges omedelbara närhet. Maj Britt Theorin har ju redan kommenterat de vetenskapliga undersökningarna vid provplatser och kommenterat svårigheterna att få till stånd internationella överenskommelser. Jag är alldeles övertygad om -- liksom jag förstår att Maj Britt Theorin själv är -- att detta ändå är den väg som vi måste försöka gå vidare på.

Jag vill gärna här förklara att regeringen är beredd att såväl i bilaterala kontakter som inför internationella fora söka driva den här frågan framåt. Sedan vill jag gärna understryka att de frågor som vi kommer att ha att kämpa med under hela 90 talet, och som jag själv uppfattar som mycket oroande och mycket hotande för oss, är spridningsfrågorna. Fallet Irak visar ju vad som kan ske, trots IAEA:s kontrollsystem, trots att vi har NPT. Vi ser hur svårt det internationella samfundet har att hantera dessa frågor. Vi vet också att vi tyvärr när det gäller ett antal andra länder i dag har starka skäl att misstänka att de är på väg att bli -- eller är -- kärnvapenmakter. Jag är alltså övertygad om att vi alla på bästa sätt nu måste fortsätta att arbeta med ickespridningsfrågorna.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att vi har den här diskussionen och får reda ut vissa frågor. Situationen är mycket oroande just nu. Provstoppsfrågan har varit på agendan, och även om den inte har tagits upp direkt, har det ju funnits ett krav på ett totalt provstopp under mycket lång tid. Nu när Sovjetunionen har splittrats upp tycker jag att det har visat sig vad det betyder när det gäller kärnvapen, vilket hot det utgör för oss alla när vi inte vet vem som kontrollerar dessa kärnvapen, vilken stat de skall tillhöra om de sprids ut. Frågan är också hur teknologin kommer att spridas, om t.ex. experterna nu kommer att köpas över av andra stater. Spridningsrisken, som utrikesministern här också tar upp, tycker jag har kommit i en helt annan belysning än tidigare genom den nuvarande situationen. Vi trodde att kärnvapnen hade spelat ut sin roll, att de inte längre har någon betydelse därför att man är överens om att man inte kan använda kärnvapen i en militär situation. Det dyker upp nya problem genom att kärnvapnen är okontrollerade. Vi vet inte heller vilka som skaffar sig nya kärnvapen. Provstoppsfrågan hänger därför ihop med icke-spridningen. Vi måste verka för att man inte får lov att spränga kärnvapen. Då blir det också svårt att utveckla och modernisera dessa vapen som vi inte vill ha. När det gäller IAEA:s kontroll tycker jag naturligtvis att det är bra att det är ett internationellt organ som har kontrollen. Men jag är litet rädd för att man inte tillräckligt beaktar kopplingen mellan civil och militär kärnvapenteknologi. Sprider man kärnkraft och kärnteknologi till en mängd länder, sprider man också kunskapen om att tillverka kärnvapen. Här finns en risk i sig. Därför bör IAEA också arbeta för att inte kunskapen om kärnkraften och kärnteknologin sprids. Vidare har vi frågan om Ryssland kommer att återuppta kärnvapensprängningarna. Som jag sade i mitt tidigare inlägg anser jag att det här utgör ett hot. Nu har vi hört rapporter om hur delar av atomdrivna ubåtar har dumpats utanför Novaja Semlja och om nya provsprängningar. Det här är ett oansvarigt förhållningssätt. Hur sker dessa provsprängningar? Vad kan de få för effekter på oss i Norden? Här måste vi reagera.

Fru talman! Jag har för avsikt, Ingela Mårtensson och Maj Britt Theorin, att ta upp den fråga som ni nu har berört, nämligen om att det finns uppgifter om nya ryska provsprängningar, i våra bilaterala samtal med den ryska federationen. Jag avser inte att låta trycka om expertgruppens rapport. I den förs många intressanta och värdefulla resonemang. Det är i dessa resonemang som dessa ord har förts in. Det är däremot alldeles klart att regeringens politik är att frågan om provstopp är mycket viktig. Regeringen kommer att driva vidare de initiativ som redan har tagits inom ramen för CD. Vi kommer naturligtvis att i New York fortsätta att verka i linje med det vi tidigare har diskuterat, dvs. en enighet om möjligheten för oberoende forskare att få tillträde till provområdena. Maj Britt Theorin tog upp en tanke i den viktiga icke-spridningsdiskussionen. Den gäller människor, experter, vapen, alla former av teknologi och kunskap. Jag vill peka på det initiativ som tas av Amerika, EG och förhoppningsvis också Sverige för att upprätta ett internationellt forskarcentrum i Moskva. Sverige har uttryckt intresse att få vara med i forskarcentret, bl.a. för att få möjlighet att påverka inriktningen av centrets arbete. Det innebär att Sverige måste vara med och bidra med pengar, och det är Sverige villigt att göra. Tanken är att centret skall kunna göra denna typ av sammankoppling mellan möjliga arbetsuppgifter och forskningsuppgifter i olika länder. Här borde även Maj Britt Theorins tanke kunna passa in. Jag tycker att vi skall vara mycket uppmärksamma på kärnsäkerheten i vid bemärkelse. Det är en stor uppgift för oss i Sverige. Det är därför jag har tillsatt expertgruppen, som direkt arbetar med frågan vad Sverige kan göra för att på alla sätt försöka hjälpa till i de klart uttalade nedrustningsansträngningar som pågår men också ta hand om de svåra problemen. Jag vill även nämna destruktion och omhändertagande av kemiska vapen där jag tror att Sverige har möjlighet att hjälpa till.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Det är inte så många här. Ärade åhörare! Det finns några stycken här. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga som vi diskuterar. Det kan vara något för ansvarsnämnden och för förtroendenämnden att bedöma klagomål om bristande resurser. Frågan är om vi skall ha ett nytt organ eller om man i stället skall försöka få en bättre och mer lättöverskådlig sjukvård. Att patienter skickas hem för tidigt och att klagomål kommer på grund av detta, är endast sådant som kommer att belasta läkare och sköterskor som är fast i ett organisatoriskt system som inte tillåter att man behåller patienterna på sjukhusen så länge som skulle ha varit indicerat. Jag har diskuterat detta flera gånger här i kammaren. Grundproblemet är att sjukvården är kvantitativt otillräcklig. Jag vill däremot betona att den kvalitativt är mycket god och att personalen gör ett mycket bra arbete på sjukhusen. Ett annat problem är att otillräckligheten är ojämnt fördelad. Det kan gälla geografiskt, och den är också ojämnt fördelad inom olika indikationsområden. Vissa indikationsområden med starka företrädare har fått mer resurser än andra. Det behövs naturligtvis en kontroll, men det är ofta fel länkar i sjukvårdssystemet som blir angripna då något äger rum som inte borde äga rum. Jag tycker att vi i stället skall se över systemet. Jag anser att systemets fel är det dubbla huvudmannaskapet där ingen känner totalansvar. Det har vi diskuterat. Landstingsmonopolet har vi också diskuterat. Vi har också diskuterat avsaknaden av den fria etableringsrätten för läkare. Den producentberoende sjukvården borde ersättas av en producentoberoende sjukvård. Fru talman! Jag vill här lämna några förslag. Det är förslag som överensstämmer med regeringsförklaringen -- bara en sådan sak. Det är förslag som förbättrar sjukvården. Det är förslag som inte kostar några pengar, utan tvärtom skapar pengar. Det är förslag där åtgärderna är lätta att kontrollera när det gäller kvalitet, tillgänglighet för patienten till sjukvården och efterlevnad av bestämmelserna. Det är slutligen förslag som kommer att skapa en del arbetstillfällen för bl.a. byggnadsarbetare. De har ju problem med arbetslöshet nu. Låt mig då nämna några förslag. Det första är att man skall avskaffa det dubbla huvudmannaskapet. Här är ÄDEL-reformen ett steg i rätt riktning, men den räcker inte. Om vi har en huvudman är verksamheten mycket lättare att kontrollera. Då ligger ansvaret på en huvudman. Jag tycker också att vi skall avskaffa landstingsmonopolet, precis som det står i regeringsförklaringen. En etableringsfrihet för läkare gör att vi skulle kunna använda sjukhusets resurser effektivare. En del av den privatsjukvård som bedrivs utanför sjukhusen kunde då bedrivas inom sjukhusen. Då kunde man göra operationer och ha mottagningsverksamhet där så var möjligt. Då skulle vi få mycket bättre faciliteter och man skulle utnyttja optimal teknik. Det skulle vara lättare att kontrollera, eftersom all verksamhet skulle äga rum på sjukhusen. Sjukhuset skulle tjäna pengar, och dessa pengar skulle naturligtvis solidariskt användas för att gagna produktionen, dvs. till att producera bra sjukvård. Nästa förslag är att göra sjukvården producentoberoende. Det har jag talat om förut, men droppen får urholka stenen. Rollen som finansiär och producent bör skiljas åt. Detta bygger på ett nationellt försäkringssystem. Då vill jag försiktigtvis än en gång påpeka att det inte är USA som jag tittar på, utan vi skall kanske titta på den holländska modellen. Här kommer husläkarsystemet naturligt in. Det kommer naturligtvis att kosta läkarresurser och därmed pengar. Därför är det viktigt att vi inte genomför husläkarsystemet förrän vi har tillräckligt med doktorer. Jag är övertygad om att vi kan ha det inom ett par år. Kostnaderna för dessa försäkringssystem skall naturligtvis delas solidariskt, dvs. efter ekonomisk förmåga. Personer som inte har någon ekonomisk förmåga alls skall ändå solidariskt omfattas av försäkringssystemet. Fru talman! Slutligen gäller det fri etablering av ålderdomshem. Det har ansetts vara omoraliskt att tjäna pengar på åldringar, precis som det är omoraliskt att tjäna pengar på små barn. Men sjukvården blir faktiskt mycket billigare om man avlastar den genom att ha effektiva ålderdomshem. Det handlar också om servicehus och annat. Det finns en objektiv utredning från Institutet för hälsooch sjukvårdsekonomi, och jag har försökt att visa kurvor på detta för några månader sedan. Där visas det klart att man tjänar minst 100 000 kr. per patient av en typisk art. Detta är kombinerat med att vården blir mycket bättre. Vi skall naturligtvis också bygga ålderdomshem i offentlig regi. Då kan vi kapa en del av arbetslösheten och samtidigt gagna sjukvården. Då konkurrerar offentlig sjukvård och privata ålderdomshem. Men de samarbetar också solidariskt och kontrolleras effektivt. Samma krav skall gälla för båda.
Fru talman! Den interpellation som nu är föremål för behandling behandlar ett speciellt problem. Skall vi ha ytterligare organ eller institutioner för att övervaka att vi har tillräckligt med resurser inom sjukvården i vårt land? Den frågan har Pontus Wiklund i huvudsak uppehållit sig vid i sin kommentar till mitt svar. Johan Brohult har mera gått in på en av honom, och kanske många andra, önskad reform inom sjukvårdssystemet i dess helhet syftande till att resurserna skulle kunna användas på ett bättre sätt, om jag tolkade honom rätt. Låt mig till en början slå fast att hela ramen för vår diskussion är den generella välfärdspolitiken. Jag noterar med tillfredsställelse att Johan Brohult ansluter sig till den genom att förespråka en finansiering som i huvudsak är likartad med den vi har i dag, dvs. att finansieringen är obligatorisk och att den tas ut efter ekonomisk bärkraft. Sedan kan vi organisera denna finansiering på olika sätt, antingen som landstingsskatt, kommunalskatt, en obligatorisk sjukförsäkringsavgift etc. Det viktiga är inte namnet på det hela, utan de grundläggande principerna bakom. Inom ramen för denna generella välfärdspolitik har vi i vårt land valt en decentraliserad modell när det gäller ansvaret för sjukvården. Det har förlagts ut till de olika regionerna via de svenska landstingen och de landstingsfria kommunerna. Det går förstås att välja andra modeller. I Storbritannien har man haft ett sjukvårdsförsäkringssystem liknande vårt med mycket av produktionen i offentlig regi, men man har också koncentrerat beslutskapaciteten till huvudstaden i stället för att sprida den ut över landet. Min grundläggande uppfattning är att man naturligtvis skall ha statlig tillsyn när det gäller kontrollen av systemet. Jag har nämnt det i mitt svar. Socialstyrelsen skall ägna sig åt den typen av uppgifter. Vi har byggt ut den på senare år med de regionala enheterna. Dessa har nog större möjlighet att hålla reda på vad som händer och sker i landet än om vi koncentrerar det till Östermalm i Stockholm. Socialstyrelsen har ju mer gått in för det man kallar aktiv uppföljning i olika sammanhang. Jag tror Pontus Wiklund nämnde det också. Dessutom finns det ett antal andra organ som jag har nämnt i mitt svar. Frågan är egentligen om vi förutom dessa och förutom den demokratiska debatten och de allmänna valen, där medborgarna kan ta ställning till om man har gjort rätt eller fel i de olika landstingen, skall ha ett extra organ som skall bedöma om det finns tillräckligt med resurser i de konkreta fallen. Enligt min mening bör man inte ha det. Där skiljer Pontus Wiklund och jag oss åt. Jag tycker att man bör bygga vidare på de organ som finns och att vi svårligen, skulle jag vilja säga, skulle kunna ha ett nationellt organ som gick in och sade att resurserna inom den och den specialiteten är alldeles för små, utöver det som socialstyrelsen förstås gör i de konkreta fallen. Socialstyrelsen kan ju inom ramen för sin arbetsuppgift konstatera att otillräckliga resurser -- eller vad det nu är -- gör att en verksamhet sköts för dåligt. Detta leder nästan alltid till rättelse i det konkreta fallet. Om jag så använder den resterande delen av mitt utrymme till att kommentera Johan Brohults synpunkter, även om de ligger något vid sidan av interpellationen, vill jag säga att vi under kommande år säkert kommer att diskutera frågan om det dubbla huvudmannaskapet. Jag vill bara peka på att om man gör som Johan Brohult säger och som jag tror att hans parti föreslår, så innebär det förstås att sjukhus av typen Södersjukhuset eller Karolinska sjukhuset eller sjukhuset i Eskilstuna kommer att få drivas inte av en kommun utan sannolikt av ett antal kommuner i någon form av kommunalförbund. Så avskaffande av det man kallar det dubbla huvudmannaskapet inom sjukvården leder sannolikt till att vi får, som i vårt östra grannland, en stor mängd kommunalförbund som bedriver verksamheter som är för stora för att kunna handhas av en enstaka kommun. Självfallet kan de allra största kommunerna i landet -- Stockholm, Göteborg och Malmö -- driva akutsjukhus, men det är nog inte så väldigt många fler som ensamma kan göra det. Det man bör diskutera är förstås om detta leder till ett bättre resultat för patienterna, till bättre insyn för medborgarna, till större möjlighet att utkräva ansvar etc. De frågorna har jag tidigare, innan jag fick mitt nuvarande uppdrag, kommenterat i olika sammanhang och är givetvis fullt beredd att fortsätta att diskutera dem. På flera punkter är vi överens, t.ex. om önskemålet att få etableringsfrihet. Regeringen arbetar på detta. Som alla vet arbetar vi också på att försöka införa ett husläkarsystem, m.m. Parallellt med att det naturligtvis skall finnas en god tillsyn, möjligheter att klaga, en bra patientförsäkring etc. skall det genomföras en mängd reformer inom sjukvården, men dem har jag presenterat i olika andra sammanhang.
Fru talman! Låt mig först säga till Johan Brohult att visst ligger det mycket i vad han säger om att avskaffa dubbla huvudmannaskap osv. Men vi är inte framme där än. Det är bra direktiv, tycker jag, som har givits till den utredning vi tidigare har talat om. Men även när vi har uppnått många av de saker som Johan Brohult tagit upp kommer vi att behöva instrument för att anpassa sjukvårdsapparaten till kundernas önskemål och behov. Jag tror att det jag föreslår är ett viktigt sådant instrument, om det används på rätt sätt. Jag konstaterar att sjukvårdsministern gav en liten öppning, när han sade att vi skall bygga vidare på de kontrollorgan som vi redan har, och då vill jag utveckla mina tankar ytterligare här. Riksförsäkringsverket har i sitt remissyttrande över tillsynsutredningens betänkande betonat hur viktig tillsynsverksamheten inom sjukvården är och framför allt kommer att bli -- och måste bli. Tillsynen måste utvidgas och förstärkas, framför allt verksamhetstillsynen som inte alls är utvecklad och aldrig har varit det. Eftersom det är ett starkt samband mellan verksamhetens och individernas problem, tycker riksförsäkringsverket att tillsynen skall samordnas. Man yrkar också på att det bör finnas en sanktionsmöjlighet mot producenter av sjukvård. Socialstyrelsen har i sitt remissyttrande över samma utredning anfört i stort sett samma synpunkter. Socialstyrelsen berättar att man i sin tillsynsroll alltmer ägnar uppmärksamhet åt grundläggande orsaker till missförhållanden, med andra ord systemfel. Även socialstyrelsen efterlyser möjligheten att sätta större press på ansvariga beslutsfattare, och man vill i framtiden jämställa sig med arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen och alltså kunna förelägga vite. Jag tar upp det här som tecken på att det hos socialstyrelsen kan finnas en beredskap att utvidga sitt tillsynsansvar. Varför inte ålägga socialstyrelsen att ta upp enskilda personers klagomål på utebliven vård eller vård på för låg nivå, på grund av bristande resurser, då någon sjukvårdsanställd inte kan göras ansvarig, och objektivt bedöma och registrera och redovisa detta och kanske också få sanktionsmöjlighet? Det här skulle kunna användas som ett av flera underlag -- men ett viktigt underlag -- för organisation och resursfördelning i framtiden. Delar inte sjukvårdsministern den uppfattningen?
Fru talman! Jag vill bara framhålla att min önskelista, som delvis överensstämmer med många av de uppfattningar som framförts här, faktiskt innehåller sådant som gör det lättare att utöva kontroll. Här är det då fråga om hur pass snabbt det går. Om ett allmänt sjukförsäkringssystem införs, kommer kontrollorganisationen att ligga inbyggd i detta, precis som i alla försäkringssystem. Men om det dröjer väldigt lång tid, håller jag med Pontus Wiklund om att då kanske det behövs ett extra kontrollsystem. Då är det väldigt viktigt, som Pontus Wiklund framhåller, att sjukvårdspersonalen inte skall hållas ansvarig för att man inte behåller patienterna på akutsjukhusen, för då hamnar sjukhuspersonalen i kläm mellan olika uppfattningar från etablissemangets sida. Jag måste ta bestämt avstånd ifrån att ett nytt kontrollsystem skulle få den funktionen. Jag tycker att socialstyrelsen som kontrollorgan är alldeles utmärkt, och om vi kan få de åtgärder som jag har talat om implementerade ganska snabbt, tycker jag att under en övergångstid skulle den kontrollfunktion som socialstyrelsen har kunna räcka till.
Fru talman! Det har varit intressant att höra den här diskussionen. Tillsammans med socialförsäkringsutskottets ordförande Gullan Lindblad har jag ett förflutet när det gäller förtroendenämnderna. Vi ville avskaffa dem. Vi ansåg att kontrollinstrument där det egentligen inte finns sanktionsmöjligheter -- och när det redan finns andra kontrollsystem -- inte är särskilt lyckade. Sedan låg det en mycket större sak under vårt ställningstagande också, och det är precis den som Johan Brohult har berört här. Man måste göra om systemet så att det blir mer självkontrollerande, och då behövs inte någon sorts administrativa ''konfliktutjämnare'', när resurserna inte är tillräckliga. Jag tror att information skall föras upp till beslutsfattarna på ett annat sätt. Kan vi se till att de som verkligen är verksamma i vården också blir beslutsfattare på ett mera aktivt sätt, tror jag att de brister som Pontus Wiklund talade om skulle försvinna. Så jag skulle vilja säga att jag tycker att det är olyckligt att regeringen lägger fram förslag om att permanenta förtroendenämnderna nu, samtidigt som vi håller på att utreda de verkligt stora problemen inom sjukvården. Det är tyvärr så att har man inrättat ett organ, kommer det sedan att finnas väldigt många som försvarar det, även om det sannolikt blir ganska onödigt. Sedan finns det en aspekt till som jag skulle vilja ta upp, och det är vårt närmande till EG. Det kommer att betyda väldigt mycket på rättssidan. Vi kommer sannolikt att få en litet annan inställning till skadestånd och skadeståndsrätt i Sverige än vi har nu. Inte så att jag tror att vi får den sjukliga konstruktion som man har i USA, men vi kommer sannolikt att närma oss vad man har på kontinenten och i Storbritannien. Det påverkar också kontrollsystemet men på ett annat sätt och i en annan dimension. Därför hade jag velat att vi skulle ta det här litet lugnt och se till att göra det stora arbetet först. Sedan kunde vi klara av de små detaljerna.
Fru talman! Låt mig börja med det som sades sist. Regeringen har gjort bedömningen att det inte är rimligt att år efter år, som har skett under hela 1980 talet, ha förtroendenämnderna som ett slags försöksverksamhet. Dessutom har tillkommit nödvändigheten av att lagreglera förhållandet vad gäller motsvarande möjligheter inom kommunerna i samband med ÄDEL-reformen vid årsskiftet. Ett förslag har utarbetats, och jag räknar med att det kommer att läggas på riksdagens bord nästa torsdag. Det behandlades av regeringen häromdagen. Frågan är vilka organ man skall ha. Man kan diskutera det. Jag har för min del gjort bedömningen att det är värdefullt för svensk sjukvård att vi har en statlig tillsynsmyndighet, att man inrättar regionala enheter och att det finns en hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd för de fall där det förekommit något klandervärt, oavsett om det är av oaktsamhet eller uppsåtligt. Det gäller också den patientförsäkring som vi har haft sedan mitten av 1970-talet, som gör det möjligt att få ersättning i de många fall där personer lidit skada och det inte varit fråga om något uppsåt eller grov oaktsamhet. Till detta kommer det som jag har nämnt några gånger, nämligen den allmänna demokratiska debatten, möjligheten för partierna att vid allmänna val framföra uppfattningar om hur mycket man skall satsa på sjukvården och var man skall göra det. Medborgarna har möjligheten att rösta på de partier de tycker har de bästa förslagen. Till detta lägger vi nu på senare år glädjande nog en alltmer ökande valfrihet för den enskilde patienten, större möjligheter att välja verksamheter man tycker är bra och att välja bort verksamheter man tycker är mindre bra. Jag skall inte i dag ta upp den diskussion som Margit Gennser antydde om skadeståndsrätten i framtiden. Under alla förhållanden delar jag hennes uppfattning på en punkt, nämligen att det vore olyckligt om vi i Sverige gick mot en situation som den Förenta staterna befinner sig i för närvarande när det gäller skadeståndsrätten. Där ägnas mycket stora resurser åt tvister om huruvida skadestånd skall utdömas eller inte. En hel del pengar som skulle kunna användas inom sjukvården används i stället till advokatarvoden vid konflikter. Johan Brohult menar, om jag förstår honom rätt, att man med ett försäkringssystem automatiskt skulle lösa alla kontrollproblem. Det tror jag inte är fallet. Alla verksamheter av detta slag, oavsett om de organiseras som försäkringssystem eller finansieras via kommuner och landsting, kommer att kräva någon form av kontroll. De många skandalerna i exempelvis Förenta staterna inom reell vårdverksamhet visar att det inte är någon automatik i detta. Nu senast har vi fått rapporter från psykiatriska hem i bl.a. Texas. De exemplen visar att det inte är någon automatik i detta, att ett försäkringssystem skulle leda till kontroll, medan ett system av den svenska typen inte skulle kunna klara av detta. Johan Brohult snuddar också vid en annan fråga som ofta har varit uppe i samhällsdebatten, inte minst hos personalen inom sjukvården. Det gäller uppfattningen att sjukvårdspersonalen inte alltid skulle vara ansvarig för om patienter skickas hem eller hur verksamheten bedrivs. Under mina år som landstingspolitiker har jag mött den uppfattningen i diskussioner med personalen. Man har gärna velat att det skulle vara på det viset. Jag tror inte att man kan vidhålla en sådan uppfattning någon längre stund. Personalen har inflytande över mycket av den verksamhet som bedrivs, inte minst den personalgrupp som Johan Brohult själv har anknytning till, nämligen den svenska läkarkåren. Det finns få i Sverige som har så stort inflytande över hur arbetet läggs upp över huvud taget som de som är verksamma som t.ex. klinikchefer. De stora resurser som satsas på svensk sjukvård kan användas på olika sätt. Såväl politiker som andra har inflytande över detta. Till sist vill jag säga till Pontus Wiklund att vi är överens om att tillsynsverksamheten kommer att behöva byggas ut. Regeringen skall på grundval av den remissomgång som har varit ta ställning till på vilket sätt detta skall ske. Jag tror också att det förhållandet att vi glädjande nog kommer att få fler producenter inom vårdområdet under 1990-talet i vissa avseenden kan öka behovet av tillsyn. Det skall vi försöka tillgodose på olika sätt. Men i den huvudfråga som Pontus Wiklund har väckt i interpellationen har jag en avvikande mening, nämligen när det gäller om man skulle ha ett särskilt statligt organ som i konkreta enskilda fall bedömde om resurserna skulle vara större eller mindre.